Fru talman! Den motion som gäller arbetsrättsliga frågor och som herr Hallgren så utförligt har redovisat innehållet i hör till inrikesutskottets följeslagare alltsedan 1971. Jag vill redan från början säga att jag inte kommer att i sak debattera med herr Hallgren. Motionen rör sig inom ämnesområden som för närvarande utreds av arbetsrättskommittén. Jag kan förstå att det under de tidigare åren från motionärernas utgångspunkt har funnits ett visst skäl att yrka bifall till en sådan motion. Om man då hade vunnit framgång med sitt yrkande hade man kunnat påverka arbetsrättskommitténs beslut, men att i dag yrka bifall till motionen ter sig från min synpunkt ganska meningslöst. Arbetsrättskommittén kommer redan vid årsskiftet att redovisa resultatet av sitt arbete. Det är självklart, anser utskottsmajoriteten, att man bör titta på det resultatet innan man tar ställning till sakfrågorna. Det kan inte vara riktigt att, som reservanten gör, i förväg underkänna arbetsrättskommitténs förslag. Kommittén har ju haft en bred förankring hos både arbetsmarknadens organisationer och de politiska partierna. Låt oss, herr Hallgren, se vad utredningen åstadkommer innan vi under Nr 120 känner den; Onsdagen den Jag är övertygad om att utredningen kommer att få betydelse för samt 13 november 1974 liga de punkter som preciseras i motionen. Det gäller förhandlingsrättens = omfång, rätten att vidta stridsåtgärder, arbetsledningsfrågor och tolk — Lagstadgad rätt till ningsföreträde. strejk m.m. Fru talman! Jag upprepar att jag finner det föga meningsfullt att mot bakgrund av vad jag tidigare sagt gå i detaljgranskning av motionärernas förslag. Låt oss, herr Hallgren, ta upp debatten när arbetsrättskommittén givit oss nya utgångspunkter. Med denna korta kommentar vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Herr Eriksson i Arvika kan vara lugn; jag är övertygad om att vi kommer att debattera den här frågan när arbetsrättskommittén lägger fram sitt förslag. Men vi anser det nödvändigt att nu yrka bifall till de konkreta förslag som vi har väckt. Vi vet på förhand att arbetsrättskommittén inte kommer att tillmötesgå vissa av dessa förslag. Det gäller exempelvis i fråga om fredsplikten — den viktigaste biten — där det i direktiven är klart utskrivet att den bör bibehållas. När herr Eriksson i Arvika säger att denna kommitté har en bred förankring är väl det riktigt så till vida att olika organisationer är representerade i den. Men när han hävdar att de politiska partierna är representerade, vill jag bara upplysa om att vänsterpartiet kommunisterna inte är det, vilket naturligtvis är en brist. Hade vi varit med i kommittén hade vi kanske kunnat driva dessa frågor på ett annat sätt.
Fru talman! Herr Hallgren säger att jag kan vara lugn för att det kommer att bli debatt i den här frågan när arbetsrättskommittén framlägger sitt förslag. Jag har inte hyst några farhågor för att debatten skall utebli. Jag är övertygad om att den kommer och det är då, inte nu, som vi skall ta den. Jag har inte varit med om att bestämma arbetsrättskommitténs sammansättning. Den kritiken bör herr Hallgren rikta med en annan adress. När herr Hallgren säger att han vet att det är vissa saker som kommittén inte kommer med förslag om så vill jag återigen upprepa, att det ju är efter det att utredningen har framlagt sitt betänkande som vi skall ta ställning i frågan. Jag förbjuder inte herr Hallgren att yrka bifall till sin reservation, det skall han självklart få göra. Lika självklart är det att han skall få lämna en utförlig redovisning av motionens innehåll, vilket jag också tycker att han har gjort. Jag har bara velat motivera varför jag inte vill ta upp en sakdebatt. Jag anser mig ha ett starkt skäl för det när jag hänvisar till att utredningens betänkande kommer om
Fru talman! Herr Eriksson i Arvika uppfattade tydligen mitt senaste inlägg så, att jag påstod att arbetsrättskommittén inte kommer att lägga förslag i den riktning som vi önskar. Jag menade — och det har jag också för mig att jag sade — att arbetsrättskommittén inte kommer att lägga förslag som tillgodoser våra yrkanden.

Fru talman! Lagen om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikter är avsedd att garantera samhällets neutralitet vid sådana konflikter. Målsättningen är naturligtvis riktig, men kan näppeligen uppnås under nu rådande förhållanden. Maktförhållandena i arbetslivet är fortfarande alltför ojämna, till arbetsköparnas favör. I lagens 3§ stadgas: ”Samhällsstöd utgår icke till arbetsgivare eller arbetstagare som är indragen i arbetskonflikt. Samhällsstöd utgår dock till den som är indragen i arbetskonflikt till följd av motparts stridsåtgärd, om åtgärden är olovlig enligt lag eller kollektivavtal eller icke vidtages öppet.” Enligt andra stycket i den citerade paragrafen skall den part som drabbas av olovlig stridsåtgärd erhålla fortsatt samhällsstöd. Det hade varit riktigt om arbetsmarknadens parter, som det så vackert heter, vore jämställda både ekonomiskt och i övrigt. Alla vet ju att så inte är fallet. Arbetsköparna tvingas inte att tillgripa några olagliga lockouter eller andra icke tillåtna stridsåtgärder för att driva igenom sina krav på förändringar. De har sin självtagna rätt enligt § 32 att falla tillbaka på när det gäller såväl rationaliseringar, driftsinskränkningar som företagsnedläggningar utan att detta är vare sig lageller avtalsstridigt. Det är inte heller vare sig lageller avtalsstridigt att förändra arbetssätt och arbetsmetoder som kan innebära lägre lön, ökad stress och sämre arbetsförhållanden för lönearbetarna. Om arbetarna tvingas till kamp för att försvara sina positioner har de i regel inget annat att tillgripa än just de kampmedel som enligt lag eller avtal är förbjudna. Svårigheten att tillämpa lagen när det gäller att begränsa samhällsstödet till företagen som drabbats av konflikt är också uppenbar. Förhållandena i denna fråga har sedan lagen ändrades 1969 också väsentligt förändrats. Formerna för samhällsstöd till företagen har avsevärt utökats och fått en sådan omfattning att det nära nog är omöjligt att stoppa förekommande bidrag. Det är också värt att notera att vid fattandet av beslut om nya bidragsformer inte ingående har diskuterats statens neutralitet vid eventuella konflikter, och det har tydligen inte varit avsikten. Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1556 till årets riksdag påtalat det nu anförda. I motionen har vi också tagit upp paragrafen om de indirekt berörda vid arbetskonflikt. Den motiveringen är inte längre aktuell på grund av att det förekommit en avgörande förändring. Vi 139 har heller inte för avsikt att vidhålla motionsyrkandet i dess ursprung —- nämligen att lagen helt skulle slopas. Vi har i en reservation begärt en utredning, som skall ha till uppgift att utarbeta och lägga fram förslag som garanterar en verklig neutralitet i fråga om samhällets stöd vid arbetskonflikter. Fru talman! Jag vill med det här anförda yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Herr Hallgren har redan som talesman för reservationen erkänt att utgångspunkterna för den aktuella motionen kanske inte var de rätta. Den som uppmärksamt har läst motionens kläm kan lätt konstatera att av den inte mycket finns kvar i klämmen på den reservation som är fogad vid utskottsbetänkandet. Därför är egentligen det som herr Hallgren tar upp i reservationen en liten bisak i förhållande till de krav som finns i motionen. Herr Hallgren tar upp frågan om neutraliteten vid arbetskonflikter, och han skriver själv i sin reservation: ”Samhället bör iakttaga neutralitet vid arbetskonflikter. Det ter sig naturligt att arbetare vid arbetskonflikt inte betraktas som arbetslösa i den mening arbetslöshetsförsäkringen avser.” Det är fullständigt riktigt, och på den punkten är han ense med utskottsmajoriteten. Vad är det han säger? Jo, att samhället inte kan vara neutralt. I motionen talas just om de olika stödformer som företag kan få. Vi anser också att samhället här har möjligheter, vilket också anförts i förarbetena till dessa lagar, att tillse att myndigheterna självmant beaktar neutralitetsaspekten vid företagsstöd. Detta kan medföra uppskov med beslut i ett stödärende eller innehållande av beslutat stöd. Det kan t.ex. gälla sysselsättningsstöd eller utbildningsstöd, som man i förarbetena helt enkelt uppmanar myndigheterna att innehålla. Det är ju konstigt när herr Hallgren tar upp frågan om arbetsgivarnas rätt att vidtaga rationaliseringar och förändringar. Han jämför den rätten med en stridsåtgärd och talar om den som om inte något samhällsstöd skulle utgå till arbetarna när arbetsgivarna gör förändringar. Det är faktiskt så, herr Hallgren, att om en rationalisering eller personalinskränkning äger rum träder alla samhällets stödåtgärder i funktion lika väl som vid arbetslöshet, av vad slag den vara månde. Fru talman! Jag skall inte uppehålla mig vid detta längre. Jag konstaterar bara att det är stor skillnad mellan motionen och reservationen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Centern har länge arbetat för att få till stånd ett samlat grepp på jämlikhetspolitiken här i landet. Vi återkommer till den frågan också i år, i den partimotion som har nr 134. Jämlikhet har ju länge varit ett honnörsord i svensk politik. Det är någonting som återkommer i många politiska tal och på affischer i valrörelserna. Men trots att man länge har debatterat frågan om jämlikhet kan ingen påstå att några grundläggande förändringar av de standardskillnader som finns i vårt land har kunnat ske. Det skall inte förnekas att människorna har fått det materiellt bättre under efterkrigstiden, men klyftorna i fråga om standard och inkomster 141 är tämligen oförändrade. Visserligen minskas de här skillnaderna i viss mån genom vårt progressiva skattesystem och genom transfereringar av olika slag, men då måste man också komma ihåg att många av transfereringarna framför allt är till för att kompensera för kostnadsökningar, som särskilt hårt har drabbat de svagaste grupperna i samhället. Och progressiviteten i skattesystemet har i många fall urholkats, framför allt genom höjda kommunala skatter. De problem som vi ser på arbetsmarknaden bidrar också till att skärpa ojämlikheten i vårt samhälle. Arbetslöshet drabbar särskilt hårt vissa utsatta grupper, t.ex. ungdom, äldre arbetstagare och kvinnor. Den allt hårdare belastningen inom arbetslivet har medfört en ökad utslagning av arbetskraft. Båda de här sakerna leder som regel till väsentligt försämrade inkomster och dessutom till allvarliga personliga bekymmer — och därmed också till minskad jämlikhet. Inkomstklyftor och standardskillnader är någonting som finns i hela vårt land, men samtidigt har vi också viktiga regionala inkomstskillnader. Vi känner väldigt väl till att medelinkomsten och den materiella standarden är betydligt lägre i vissa delar av vårt land än andra. Genom den regionalpolitik som centern har drivit på har vi arbetat för att minska den här ojämna fördelningen, men vi kan utan vidare konstatera att vi inte på långa vägar har lyckats få bort de regionala standardskillnaderna. Men jämlikhet är inte bara en fråga om pengar, det är en fråga om mycket annat. Miljön är t.ex. ett problemområde som har stor jämlikhetspolitisk betydelse. Vi kan se hur de snabba befolkningsomflyttningar som har framtvingats i vårt land under de senaste årtiondena harlett till ett mycket snabbt bostadsbyggande och många nya bostadsområden med en ofta bristfällig boendemiljö. Till de här bristfälliga boendemiljöerna hör sådant som långa resor till och från arbetet, dålig service och små möjligheter att få rekreation. Det är de svagaste grupperna i samhället som har hänvisats till att bo i de här områdena, det är de som inte haft några valmöjligheter. Jämlikhet är också en fråga om inflytande, och när det gäller inflytandefrågorna finns det klara tendenser till att jämlikheten har försämrats. Det är en tydlig trend i vårt land till centralisering av beslutsfattandet. Det har skett genom att allt fler frågor handläggs av centrala instanser i samhällsapparaten, det har skett genom kommunsammanläggningar, genom en koncentration av makt och inflytande inom näringslivet. Det finns en hel rad andra problem där jämlikhetsfrågorna spelar en stor roll. Det pågår förvisso i vårt land ett betydande arbete på att lösa de olika delproblem som har med jämlikhet att göra. Men ändå måste vi alltså konstatera att vi inte har lyckats åstadkomma några mera bestående och genomgripande förändringar. Det finns t.o.m. risk att åtgärder som vidtas för att främja jämlikheten ur en viss synpunkt kan ha en motsatt effekt ur någon annan synpunkt.

Men forskning räcker inte på jämlikhetsområdet. Det som är nödvändigt är handling, och därför är det — Handlingsprogram viktigt att det forskningsarbete som skall bedrivas också förses med ka = för jämlikhetspolinaler så att forskningsresultatet snabbt skall kunna omsättas i politisk — tik, m.m. handling. Det är också en avsikt med den kommitté som vi föreslår i reservationen — att man skall kunna omsätta forskningsresultatet i snabba politiska åtgärder. Med hänvisning till det jag sagt här yrkar jag bifall till den reservation som finns fogad till utskottets betänkande.

Fru talman! Det råder inget tvivel om att jämlikhetsfrågorna bör ges ökad tyngd i samhällsdebatten och att kravet på ökad jämlikhet måste prägla våra beslut på olika nivåer i samhället. Det är klart att det vore frestande att här gå in i en sakdebatt med herr Granstedt. Jag skall avstå från detta och bara säga att hela diskussionen om jämlikhetsfrågorna ofta går tillbaka till förmögenhetsfördelningen och inkomstfördelningen i samhället. Det är från de utgångspunkterna som vi inom det socialdemokratiska partiet — även inom LO — har angripit dessa frågor. Sedan många år har det nämligen pågått en intensiv programdebatt inom vårt parti och inom den fackliga rörelsen, där vi har diskuterat de här frågorna utifrån den samhällssyn som vi representerar. Vi tycker att även övriga partier bör välja den vägen, och det är en av anledningarna till att utskottet yrkar avslag på den här motionen. Det här är ju en gammal och välbekant motion, där man från centerpartiet nu återkommer med krav på en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utveckla ett jämlikhetspolitiskt program. I år gör man det tillägget att denna kommitté också bör söka finna ett system för kontinuerlig välfärdsforskning. En liknande motion har behandlats av 1971, 1972 och 1973 års riksdagar och avslagits — jag höll på att säga med betryggande majoritet. Jag vill tillägga att det väl inte är utredningar som människorna i samhället önskar på den här punkten, utan det är i stället konkreta förslag och åtgärder.

Därför säger vi nu som tidigare inom utskottsmajoriteten att vi tycker att det är en bättre väg att partierna gör upp jämlikhetsprogram var för sig utifrån sin syn på samhällsfrågorna. Beträffande forskningen, som är det nya momentet i år i den här mo 143 tionen, hänvisar utskottet till att institutet för social forskning tillsammans med statistiska centralbyrån kommer att sätta i gång en omfattande forskningsverksamhet rörande levnadsförhållandena och välfärdsutvecklingen i samhället. Fru talman! Jag skall inte säga mer, för vi har diskuterat det här motionsyrkandet så ofta här i riksdagen, utan jag slutar med att yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Herr Nilsson i Östersund valde att inte gå in i någon sakdebatt om jämlikhetsfrågorna, och det må vara honom obetaget att avstå från att diskutera jämlikhet. Men om jag något skulle kommentera de synpunkter som herr Nilsson tog upp, så hänvisade han till att det inom SAP förekommer ett programarbete rörande jämlikhetsfrågorna. Det är ju ingenting unikt för SAP —- ett sådant arbete pågår helt naturligt också inom exempelvis centerpartiet. Vad det gäller här är just att få fram konkreta förslag. Herr Nilsson sade att det är konkreta åtgärder som behövs. Ja, det är konkreta åtgärder som vi menar att den här kommittén skall föreslå, och just därför att kommittén skulle komma att spänna över områden där det i och för sig finns en hel del utredningsmaterial att tillgå borde det vara möjligt för kommittén att tämligen snabbt få fram förslag. Man skulle i och för sig inte behöva vänta på något slutbetänkande, utan kommittén skulle kontinuerligt kunna presentera förslag till konkreta åtgärder. Det faktum att kommittén skulle vara av övergripande karaktär och spänna över ett vitt område ser inte jag som någon nackdel. Tvärtom är det helt klart — och jag försökte också framhålla det i mitt första anförande — att jämlikhetsfrågorna är just det fält där det behövs samordning, där det är nödvändigt att spänna över flera områden och se hur en åtgärd på ett område kan påverka jämlikhetssituationen på ett annat område. Vi har också i andra sammanhang i det här landet utredningsarbete som spänner över ganska vida områden. Vi har utrett regionalpolitiken som spänner över mycket stora områden. Vi har en stor sysselsättningsutredning som också den spänner över mycket stora områden. Vi har en särskild delegation —- dess värre inte parlamentarisk — som sysslar med kvinnans jämställdhet; det är också ett område som täcker i stort sett alla tänkbara politiska fält. Det huvudargument som herr Nilsson anförde för att motionen och reservationen inte borde bifallas, nämligen att en liknande motion tidigare hade avslagits, kanske avslöjar hur pass svårt det är att hitta verkliga bärande argument mot de krav som vi framför.
Fru talman! Herr Granstedt hade ju kunnat använda sin energi för att övertyga sina borgerliga vänner om riktigheten i den här motionen. Nr 120 Jag sy konstaterar att den uppgiften har han inte orkat med. Onsdagen den Vi har ju andra utredningar, säger herr Granstedt, som spänner över 13 november 1974 stora områden av samhället, och herr Granstedt nämnde som exempel I regionalpolitiken. Han hade kunnat nämna också jordbrukspolitiken och Handlingsprogram några andra frågor. Det är alltså riktigt som herr Granstedt säger. Men för jämlikhetspoliskillnaden mellan dessa kommittéer och den kommitté som centerpartiet — tik, m.m. vill ha i det här fallet är ju den att de förstnämnda kommittéerna ändå rör sig inom ett bestämt avgränsat område i samhället, exempelvis regionalpolitiken. Vad man i detta fall vill är att den föreslagna kommittén skall spänna över alla avsnitt i samhället, och det tror jag är en helt övermänsklig uppgift.

Jag vill rekommendera centerpartiet att man också där tar upp en programdebatt om jämlikhetsfrågorna, i stället för att använda sin energi till att skriva motioner av den här typen. Om man gör det, så tror jag att man även i centerpartiet kommer fortare fram till synbara resultat.
Fru talman! Den programdebatten har vi fört, och den har också lett till en lång rad konkreta förslag på åtgärder. Jag skall här inte räkna upp alla förslag som centern har lagt fram just i jämlikhetsskapande syfte, eftersom partiets andre vice ordförande fru Söder ganska ingående behandlade den frågan i den allmänpolitiska debatten för någon vecka sedan. Sedan är det med en viss förvåning jag noterar att herr Nilsson i Östersund tydligen anser att ett instämmande från moderata samlingspartiet och folkpartiet är en förutsättning för att han skall kunna godta ett förslag från oss på jämlikhetsområdet. Jag hoppas att det inte är någon allmän bedömningsgrund när socialdemokraterna tar ställning till de olika förslag som vi för fram. Slutligen sade herr Nilsson också att det är en väsentlig skillnad mellan de utredningar som jag nämnde och jämlikhetspolitiken. Jag tycker dock att alla har det gemensamt att de tar upp ett speciellt problemområde och anlägger en särskild aspekt på samhällsutvecklingen. Likaså har de det gemensamt att när man börjar analysera och nysta upp problemen kommer man in på många olika fält i samhället, t.ex. jämlikhetsproblem, jämställdheten mellan man och kvinna, sysselsättningsoch regionalpolitik m.m. Det är egentligen inte så förskräckligt stor skillnad.
Fru talman! Jag har inget behov av att få instämmanden från moderata 145 samlingspartiet, men det var ju ändå så för någon tid sedan att man var mycket angelägen om att markera den borgerliga enigheten. Och vad jag ville säga i det avsnittet av mitt anförande var bara att jag konstaterade att den borgerliga enigheten nu hade spruckit.